Fru talman! När herr Wikner talade undrade jag om han inte blandat ihop sina manuskriptpapper litet, med tanke på nästa fråga där det kommer in en del motsättningar mellan hans organisation och Svenska jägareförbundet. Hans anförande i den här frågan andades ganska mycket av vad som egentligen hörde hemma under nästa punkt. Men det må vara en sak. När herr Wikner säger att Svenska jägareförbundet är någonting bara för storgodsägare, bolagsherrar och dylikt suspekt folk, undrar jag bara om han inte tar till litet i överkant. Vem vill påstå att Arthur Sköldin inte skulle ha varit en god demokrat? Vem vill påstå att inte Fritiof Boo skulle ha varit en god demokrat, och fortfarande är för den delen? Inte herr Wictorsson heller verkar så fruktansvärt reaktionär. Han är dock medlem i förbundsstyrelsen i Jägareförbundet. Herr Wikner frågade hur det kunde komma sig att älgbeståndet ökat fast vi har både allmän jakt och licensjakt. Den stora ökningen inträdde ungefär samtidigt som vi fick de stora licensområdena. Och när det gäller just herr Wikners eget län sker 85 96 av älgjakten på licens och bara 15 96 är allmän jakt. Herr Wikner gjorde sig skyldig, antar jag, till felsägning när han sade att jakten på de små enheterna var så pass begränsad eftersom dessa enheter skulle vara registrerade som jordbruksfastighet. Det är just det de inte behöver vara, och vi har inte satt oss emot det i utskottet. Departementschefen ökade ut arbetsgruppens förslag så att det kom att omfatta all mark som inte utgör egentlig tomtmark. Det tycker vi är riktigt eftersom det finns områden, t.ex. stora torvmarker, som inte är registrerade som jordbruksfastighet men som mycket väl kan vara en jaktlig enhet. Herr Wikner frågade vidare vem som vanvårdade jakten. Det är vi som vanvårdar jakten litet allmänt i vårt land. Det är det vi skall rätta till nu. Vi vanvårdar älgjakten kvalitativt. Vi utnyttjar inte det verkligt förnämliga avelsmaterial vi har genom att vi skjuter djuren när de är för unga. En reglerad beskattning kan vi inte klara annat än om vi får den reglerade älgjakten. 153 Sedan talade herr Wikner om att jag avskyr gallkor. Jag förstår inte var han fått det begreppet från. Jag talade om den stora risken att när man skjuter det lilla djuret så blir det gamla kvar och kan riskera att bli skjutet som gallko. Skjuter man det stora djuret först och sedan det lilla får man inga s.k. gallkor, men det är inte någon bra form av beskattning. Herr Wikner utnämnde mig till Wachtminister. Vi har nog många olika sorters ministrar i vårt land. Jag vet inte hur mina samarbetsförhållanden skulle bli till jordbruksministern, men jag tror att de skulle bli mycket bra. Men mitt namn är Wachtmeister och inte Wachtminister. Jag har visserligen haft en fars farbror, som var finansminister en gång i tiden och förresten införde självdeklaration och progressiv beskattning, men det är preskriberat vid det här laget.

Fru talman! Felsägningar kan faktiskt vem som helst göra, och vill herr Wachtmeister eller vad han heter nu kalla sig Wachtminister, skall det få stå kvar i protokollet om han är tilltalad av detta. Jag tycker att herr Wachtmeister också skall hålla reda på sina papper. Jag håller reda på mina papper och vill inte ha någon inblandning på den punkten. Både herr Wachtmeister och jag har vår linje klar i älgfrågan, och därför tjänar det inte mycket till att i fortsättningen diskutera den. Jag tror inte jag har möjlighet att ändra hans inställning.

Fru talman! Bland alla experter på älgvårdens område som diskuterat här i kammaren före middagspausen må det väl vara mig förlåtet om jag vill framföra några synpunkter med anledning av motionen 1904, som jag och herr Brännström lade fram i samband med propositionen. Den framtida älgjakten har ju diskuterats mycket länge. Försöksverksamhet har bedrivits och utredningar har framlagts. Det sägs att denna fråga har väckt uppmärksamhet i en storleksordning nära den aktuella kärnkraftsdiskussionen. Åtminstone upplever man det så i vissa delar av vårt land. Självfallet är det de jaktintresserade medborgarna som med skrivelser, uppvaktningar och påtryckningar framfört sina synpunkter till kammarens ledamöter. Men det är de mer legitimerade älgjägarna som fått stort utrymme för sin argumentation.

Dessa stora grupper har fått ytterst litet utrymme i den här debatten. Men vi vet att de finns och att dessa grupper med alla sina medlemmar representerar mångdubbelt fler människor än antalet intresserade jägare. Mot den bakgrunden har vår motion kommit till. Fru talman! Vi tror att det går att förena en god älgvård med kortare licensjakttid. I de båda försökslänen, Kronobergs län och Västmanlands län, kan man konstatera att det under jaktens 5-7 dagar fälls i genomsnitt 70 96 av den totala avskjutningen, vilket torde innebära att en lugn total avskjutning kan tillgodoses med en jakttid på högst 14 dagar. När man dessutom tar del av statistiken över alla de älgolyckor som inträffar under främst höstmånaderna, konstaterar man att en lång jakttid föranleder stor oro bland älgstammen med trafikolyckor som följd. Tydliga bevis framgår av olycksstatistiken från de båda försökslänen. Men för att bredda jaktintresset och ge fler människor möjlighet att bedriva jakt torde det vara lämpligare att tillåta jakt under en kortare tid än att utsträcka jakttiden så att därigenom färre jägare får jaga många dagar. Åtminstone logiskt borde det bli så. Nu har, fru talman, inte utskottet anammat våra intentioner i motionen. Däremot har våra krav aktualiserats i herr Takmans reservation nr 2, varför jag avser att rösta för densamma. I övrigt kan jag ansluta mig till propositionen och ställer mig helt bakom reservationen 1, som är fogad till betänkandet. Jag tror faktiskt inte på den byråkrati som säkerligen uppstår om utskottsmajoritetens förslag skulle vinna gehör på denna punkt. Den kompromiss som utskottsmajoriteten nu ställt sig bakom tycker jag är ett slag i luften för den grupp människor som representerar de små markägarna och dem som icke innehar egen mark. Den s.k. kalvtilldelningen kan väl av de små grupperna ändock bara uppfattas som ett inskränkande i jaktutövandet. Om man hade varit konsekvent, borde man ha anslutit sig till herr Stadlings motion nr 1955, som jag anser innehåller konkreta målsättningar, även om jag inte kan ansluta mig till motionens sakinnehåll. Fru talman! Jag avser inte att riva upp ytterligare en debatt, men jag har personligen ställt mig frågan om det egentligen finns något område att peka på, som på grund av allmän jakt fått för liten älgstam, där allmän jakt medverkat till dålig älgkvalitet, där fler trafikolyckor har inträffat eller där jakten har varit ett hinder för annan friluftsverksamhet. De här frågeställningarna torde vara svåra att helt besvara. I propositionen har redan föreslagits en kraftig nedskärning av tilldelningen för den allmänna jakten, vilket jag betraktar som en mjuk övergång, varför jag anser att man kan nöja sig med propositionens förslag under den föreslagna försöksperioden fem år. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen, vilket innebär bifall till propositionens förslag.

Fru talman! Först vill jag be både fru talmannen och kammaren om överseende, om jag något överskrider den tid som jag är anmäld för. Jag är nämligen tvungen att bemöta vissa yttranden som fällts tidigare i debatten, där Kronobergs län figurerat.

Det har tagit alltför lång tid att komma fram till vad som nu skall beslutas. Det beror väl till övervägande del på att jaktfrågor alltid är känsliga att besluta om. Politiskt kan de också vara litet svårhanterliga. Jakt har ju alltid kunnat få känslorna att hetta till. Därför har det tydligen varit angeläget att tassa fram varsamt. Det har man gjort, fast erfarenheterna från redan organiserade områden klart visar att en samordnad älgjakt är bäst ur alla synpunkter. Nu vill jag inte med detta rikta en speciell anmärkning mot jordbruksdepartementet eller mot statsrådet. Alla partier har tassat omkring mer eller mindre försiktigt. Det har förts en mycket ensidig och enkelspårig argumentering under årens lopp mot en samordnad älgjakt. Den var mest hätsk för fem å tio år sedan, men den har pågått hela tiden. Ropen ljöd högst när det 1967 infördes reglerad jakt på försök i Kronobergs och Västmanlands län. Det talades om herremansjakt, att de små markägarna blev fråntagna sin jakträtt, att kalvavskjutningen skulle medföra en sämre biologisk sammansättning av älgstammen osv. Men argumenten flagnade betydligt allteftersom resultaten av jakten i försökslänen kom till offentligheten. Det blev ingen herremansjakt. Vanliga markägare deltog i jakten liksom vanliga människor från tätorterna. Faktiskt har fler jägare fått tillfälle att vara med och jaga älg i och med att den reglerade älgjakten infördes. Älgstammen har också ökat i mitt hemlän, Kronobergs län, liksom i de övriga län där sådan här försöksverksamhet förekommit. Siffrorna har väl angivits tidigare här i dag, men jag tar dem om igen: 1966 — alltså året innan vi började med samordnad älgjakt i Kronobergs län — fälldes 895 djur. Antalet har ökat undan för undan. 1973 var det 2459, och 1974 som är det sista året undersökningen redovisar fälldes 2687 djur. Från försöksperiodens början har antalet djur som fällts alltså ökat till tre gånger så många under det sista året. Här kan också nämnas viktsiffror. Åren 1962-1966 uppgick den sammanlagda slaktvikten för de fällda djuren i vårt län till 134 ton. Även den siffran har nästan tredubblats. Nu är slaktvikten uppe i 326 ton. En annan sak som man sätter värde på är att samarbetet mellan jägarna har ökat i och med den samordnade älgjakten. Där man förr kanske såg litet snett på varandra jaktkamrater emellan är man nu sams. Och man är inte bara sams när det gäller älgjakten — man samordnar också annan jakt. Vad jag framför allt tycker är viktigt är att viltvården på alla områden ökat. Siffran har angivits tidigare i dag, men jag nämner den igen. Det är alltså 83 96 av jägarna i Kronobergs län som accepterar den samordnade älgjakten. Med hänsyn till detta klara besked från försökslänen om den samordnade älgjaktens många fördelar och med hänsyn till den nästan eniga remisskören — remissinstanserna tog klart ställning för den samordnade älgjakten när de yttrade sig över departementsgruppens promemoria — hade jag hoppats att jordbruksministern skulle ta steget fullt ut och utforma propositionen därefter. Vad utskottet inte har kunnat enas om är hur många djur som skall få skjutas vid den generella tilldelningen på de marker som inte ingår i ett jaktområde därför att markägaren inte vill det eller av andra skäl —- det ligger kanske otillgängligt till osv. Enligt propositionen skall två djur få fällas på sådana områden, medan utskottsmajoriteten anser att en kalv skall vara den generella tilldelningen. Om jag skall vara ärlig måste jag säga att jag inte är riktigt belåten med något av dessa förslag. Jag hade helst sett att man hade följt det förslag herr Stadling och andra framfört i en motion om licenstilldelning över hela fältet. Därmed skulle man få en rätt urvalsinriktad och produktionsanpassad beskattning även på dessa områden. Men jag accepterar kompromissen. Jag finner att utskottsmajoritetens förslag ändå är betydligt bättre än reservanternas. Här har talats mycket om byråkrati. Det ordet har både herr Lindberg och jordbruksministern använt. Det skulle bli en byråkratisering om ägarna av små marker som inte ingår i ett älgjaktsområde först skulle få vända sig till berörda myndigheter för att så att säga få sitt djur sanktionerat. Jag tycker det är mycket konstigt. I exempelvis Kronobergs län har vi ca 200 sådana små områden, skulle jag tro. Ansökningsförfarandet är hur enkelt som helst: man skickar in en ansökan till länsstyrelsen. Vi har en så riklig stam i Kronobergs län att det, vad jag vet, aldrig hänt att man inte fått en tilldelning på ett djur. Man har fått en kalv på högst, tror jag, sex dagar. Man har också kunnat få ett stort djur vartannat år. Det var litet gny om detta i början, men man har accepterat det. Man har ansett att det egna lilla markområdet så att säga inte föder upp mer än detta djur. Men det skulle vara intressant att höra vad Uno Hedström, som är ordförande i länsälgnämnden i Norrbottens län, anser om hur krångligt det är. Det vore intressant om herr Hedström ville komma igen i debatten och ge oss några synpunkter på detta. Sedan vill jag också bemöta herr Magnusson i Kristinehamn i några avsnitt. Han vill att verksamheten i försökslänen skall upphöra och att försökslänen skall ingå i de övriga områdena. Nej, herr Magnusson i Kristinehamn, det skulle vara en stor besvikelse för kronobergarna om vi gjorde så. Jag sade att jag inte är belåten med något av förslagen, men jag finner utskottsmajoritetens förslag bäst av de två. Vi krono bergare skulle i alla fall vara besvikna om vi skulle få gå över till det system reservanterna föreslår. Vi tycker att man ska ha den utformning som försöksverksamheten har i dag — att även jakten på de små områdena skall vara licensbelagd. Det innebär ingen byråkrati, Herr Magnusson har tagit upp frågan om trafikolyckorna, kollisioner mellan vilt och fordon. Den har också utskottet tagit upp. Det är ett mycket intressant spörsmål. Utskottet har starkt betonat att man måste vidta alla tänkbara åtgärder för att eliminera olyckorna, Det är riktigt. Herr Magnusson vill påstå att just Kronobergs län har en stor andel av kollisionerna. Det vill jag starkt bestrida. Vi har en stor älgstam, och därför är det helt naturligt att det blir vissa kollisioner. Men påståendet att kollisionerna proportionellt är fler i vårt län är felaktigt. Exempelvis i Skaraborgs län där älgstammen har varit i stort sett oförändrad sedan 1967 har antalet trafikolyckor ökat proportionellt mycket kraftigare än i Kronobergs län, där älgstammen under försöksperioden mer än tredubblats. Antalet kollisioner har minskat från 193 stycken år 1973 till 169 stycken år 1974. Under det första kvartalet i år hade vi också en minskning i förhållande till första kvartalet 1974, även om det inte gäller många djur. Första kvartalet 1974 hade vi 36 olyckor och första kvartalet i år 32. När det gäller längden på jakttiden vill jag som orienterare hålla med Orienteringsförbundet, som säger att det är felaktigt att förkorta jakttiden. Då får orienteringarna koncentreras till en kortare tid, Nu kan man komma överens med jägarna om vilka områden som ett visst veckoslut är lediga för en tävling, och på det sättet blir det enklare för orienteringsdistrikten att fördela tävlingarna. Sedan vill jag bemöta jordbruksministern på ett annat område. Han säger att det skulle medföra höga arrendeavgifter för de mindre markägarna om de vill vara med i det stora älgområdet. Det har vi inte någon erfarenhet av från Kronobergs län. Mitt lilla ställe där hemma om 56 tunnland var så placerat att det passade två älgområden. Vi kom överens om vad jag skulle tillhöra, och jag behövde inte betala ett öre för att få vara med i området. Jag jagar inte själv utan arrenderar ut jakten till en yrkeskollega till herr Magnusson i Kristinehamn — en rälsbussförare. Det är alltså ingen höjdare utan en man som tillhör det vanliga folket. Han behöver inte heller lägga något extra. Han är belåten och jag är belåten.

När det gäller älgjakten får inte enbart mängden kött vara det avgörande. Det får inte vara jaktlyckan som är avgörande. Älgen är på ett mycket markant sätt en tillgång i vår fauna för de människor som inte jagar. Vi skall se till att djurens konung finns kvar i nuvarande omfattning, till gagn för kommande generationer. Ja, det finns områden i vårt land där vi vill öka stammen. Då först har vi kommit fram till en riktig älgvård. Med det anförda, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Fru talman! Herr Johansson i Växjö vände sig emot påståendena att utskottsmajoritetens förslag skulle innebära en byråkratisering och mycket arbete för länsstyrelserna, och andra talare har tidigare vänt sig mot dessa uppgifter. Men om det är någon mening i utskottsmajoritetens skrivning om att man skall vara generös och ge möjligheter för dem som har svårigheter att ansluta sig till licensområdena, får man ändå räkna med att sådana jägare kommer att använda denna möjlighet. Faktum är att vi i vårt land har i runt tal 247 000 kombinerade skogsoch jordbruksfastigheter. Därav är 138 000 mindre än 25 hektar. Dessa kan räknas bort i detta sammanhang, eftersom enligt jaktmarksutredningen bara 2 96 av älgjägarna har tillgång till jakträtt på fastigheter som är mindre än 25 hektar. Jag kan inom parentes inskjuta att det bara är 5 96 av jägarna som har jaktmarker på mindre än 50 hektar. Sedan man räknat bort de mindre fastigheterna återstår ändå 109 000 fastigheter. På ca 75-80 96 av dessa bedrivs i nuvarande läge allmän jakt. Man får räkna med att dessa jakträttsinnehavare kommer att använda sig av möjligheten att söka licens för vuxen älg åtminstone de första åren. Det betyder alltså 80 000-85 000 ansökningar om licens för vuxen älg. Det måste innebära ett kolossalt arbete. Dessutom är de kriterier som länsstyrelsen skall bygga sina beslut på synnerligen vanskliga och svårhanterliga. När det sedan gäller trafikriskerna torde det, oavsett om man diskuterar Kronobergs län eller något annat län, vara ovedersägligt att i många delar av landet antalet älgolyckor i trafiken är så stort att man måste inrikta sig på att hålla älgstammen nere på åtminstone nuvarande nivå eller eventuellt gå under denna. När det gäller arrendeavgifterna vet jag, herr Johansson, att de varierar i stor utsträckning. Jag kan finna många generösa erbjudanden, men det finns också rätt många som har motsatt karaktär. Jag skulle kunna plocka fram många exempel på hur det blivit när man gått in i ett licensområde. Det har hänt att man då fått betala älgavgift och jaktvårdsavgift på tillsammans 1600 kr. för en vuxen älg. Dessa kostnader har medfört att bl.a. många skogsarbetare helt enkelt inte ansett sig ha råd att fortsätta med jakt.
Fru talman! Som svar på herr Johanssons i Växjö fråga vill jag meddela att jag har haft förmånen att vara ordförande i länsälgnämnden i Norrbotten sedan försöksverksamheten infördes där 1971. I denna egenskap har jag i mån av ringa förmåga varit med om att administrera älgjakten inom detta område, där älgstammen är förhållandevis svag. Jag kan nämna att vi när vi årligen gjorde rekommendationer för tilldelningen i kustregionen utgick från ett markområde på 700-900 hektar som underlag för tillstånd att skjuta en vuxen älg medan vi i Tornedalskommunerna —- Korpilombolo, Junosuando och Pajala — krävt 4 000-4 500 hektar för att ge motsvarande tillstånd. Det visar att förhållandena är mycket olikartade i detta län. Tillståndgivningen har därför fått vara mycket restriktiv. I annat fall hade älgstammen kanske hamnat i farozonen. Nu har vi tack vare den restriktiva tillståndsgivningen en glädjande tillväxt av älgstammen, i första hand i kustregionen. Vår licensgivning har hela tiden varit urvalsinriktad. Tidvis har inga licenser meddelats för kor, utan bara tjurar och kalvar har varit tillåtna. Vi har många gånger av omtanke om älgstammen varit i den situationen att vi bara har kunnat ge licens för en kalv, trots att jakträttsinnehavaren sökt tillstånd att fälla en vuxen älg. Det är ju sådana situationer som jordbruksministern befarar skall vålla betydande administrativa problem, men mot bakgrund av de erfarenheter som vi har vunnit under försöksåren i Norrbotten kan jag försäkra att vi inte har råkat ut för några större administrativa problem. Jordbruksutskottets förslag innebär ytterligare en förenkling, eftersom alla jaktområden som är för små för att få licens för vuxen älg nu får generell rätt att utan ansökan fälla en kalv per år.

Fru talman! Herr Johansson i Växjö säger att det skulle vara en stor besvikelse för kronobergarna om de skulle få lov att upphöra med försöksverksamheten. Vad jag grundar mitt motionsyrkande om försöksverksamheten på är bl.a. önskemål från jägare i försökslänen, som har tillskrivit vår partigrupp och sagt att ett krav som absolut måste föras fram är att denna försöksverksamhet skall upphöra. Ett annat skäl för vårt yrkande är att vi tycker att om man inför ett visst system för älgjakt, som skall gälla för framtiden, bör det vara lika över hela landet. Det borde ju vara en logisk slutsats. När det gäller trafikolyckor förnekar herr Johansson i Växjö att Kronobergs län var speciellt utsatt; i varje fall kunde man inte spåra olyckorna tillbaka till försöksverksamheten. Jag har grundat min bedömning på det som står i propositionen, där det t.ex. sägs att under 1973 hade Kronobergs län procentuellt sett det största antalet trafikolyckor där älg var inblandad. Där påvisas också att under en viss period ökade antalet älgolyckor med 98 4 i Kronobergs län. Jag vet att det finns andra län som också har ett stort antal trafikolyckor med älg — dit hör mitt eget, Värmlands län — men tydligt är att just försökslänen är speciellt utsatta. Av en sammanställning från vägverket beträffande Västmanland framgår klart när de högsta siffrorna återfinns. Älgolyckorna börjar i maj och så dalar kurvan i juni, men i september och framför allt i oktober ökar antalet. Vad jag frågar mig i det här sammanhanget är: Måste det ändå inte finnas ett samband mellan den långa jakttid som man nu har praktiserat i försökslänen och det antal trafikolyckor med älg som har skett? Detta borde man faktiskt undersöka litet närmare.

Fru talman! Jag är helt överens med utskottet och även med herr Magnusson i Kristinehamn — här behöver det verkligen sättas in åtgärder för att minska antalet trafikolyckor. Det är kusligt att djuren skall drabbas på det sättet, men de mänskliga tragedierna är naturligtvis det som överväger i sammanhanget. Men, herr Magnusson, olyckskurvan i Kronobergs län är ju inte annorlunda än i övriga län. Som herr Magnusson sade stiger den i maj månad, när kon stöter bort kalvarna. Då är kalvarna rörliga och ger sig ofta ut på vägarna — precis som de gör i alla andra län. Olyckskurvan stiger igen i månadsskiftet september-oktober. Då kommer brunsten, och djuren blir oroliga. Precis så är det i alla andra län. Under älgjakten däremot — i vårt län börjar den i regel inte förrän andra måndagen i oktober, omkring den 10 — har vi ingen ökning i olyckskurvan, någonting annat kan herr Magnusson i Kristinehamn inte påstå. När det gäller antalet älgolyckor i trafiken hade vi i vårt län under 1974 119 kollisioner. I Värmlands län hade man 137, i Gävleborgs län 175 och i Norrbottens län 130. Kronobergs län ligger alltså inte i täten. I det sammanhanget vill jag också säga att vår kalvavskjutning medför att vi inte har så många fjolårskalvar. Eftersom fjolårskalvarna stöts bort och därmed ofta kommer ut på vägarna kan vår kalvavskjutning i och för sig vara en orsak till att vi har färre älgolyckor i trafiken. För att komma till rätta med detta problem bör emellertid mer göras, det är jag helt övertygad om. Jag vill också ta upp frågan om de små brukningsägarna, och jag vänder mig då till herr Lindberg igen och även till jordbruksministern. Jag har nämligen under middagspausen hört att man exempelvis i Sörmland där de stora godsen finns inte har några större svårigheter att anamma dessa små brukningsägare. Där har det t.o.m. hänt att man för att få ett vettigt älgområde styckat av en bit från ett gods. Man har då överlåtit en del av godsets markareal till de små markägarna för beräkning av licensgivningar. Där har således varit en ömsesidig förståelse, precis som det skall vara. Till herr Wikner vill jag säga att jag inte tycker att det var rätt plats att här angripa en viss jägarorganisation. Herr Wikner hade en förhoppning att just Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare, skulle anamma vilket beslut vi än fattar här. Min förhoppning är att alla jägarorganisationer skall göra det, och jag tror att så kommer att bli fallet.

Fru talman! Jag tror inte att herr Johansson i Växjö kan förneka att Kronobergs län ligger illa till när det gäller antalet älgolyckor eller djur olyckor över huvud taget. Jag har här en sammanställning där statens vägverk för länsstyrelsen i Kronobergs län påpekar att antalet djurolyckor där under 1973 — om vi tar det året som exempel —- är mycket mer än dubbelt så stort som i riket i övrigt. Detsamma gäller för praktiskt taget varje år, men förhållandet är mest markant under de fyra fem senaste åren. Man har i Kronobergs län 37 96 djurolyckor i procent av det totala antalet trafikolyckor under 1973. För hela riket gällde en procentsiffra på 14,6. Dessa siffror måste ju ändå tolkas så att detta är ett allvarligt problem.

Fru talman! Jag tycker inte, herr Magnusson i Kristinehamn, att vi skall diskutera de här procenttalen längre. Jag står fast vid min uppfattning, och jag har min statistik. Jag håller gärna med om att viltolyckorna är alltför många i Kronobergs län, och vi vill göra allt för att stävja dem. Jag vill också säga att det är viktigt att naturvårdsorganisationer och jaktvårdsorganisationer får delta i planeringen av nya vägsträckningar. Vägverket har inte ansträngt sig särskilt mycket för att ta den kontakten vid sin planering, men det har skett en bättring på det området. Det är fel att lägga en väg rätt över tassemarkerna där de stora djurstråken går. Man kan naturligtvis inte i varje enskilt fall undvika att bygga en väg där älgarna går, men det borde gå att undvika att lägga den över vissa marker som är väldigt viltrika och där älgarna har sina stråk. Jag vill också tacka herr Hedström, eftersom jag glömde att göra det förra gången, för den information han gav om hur man i Norrbotten administrativt klarat av att ge de mindre markägarna licens. Efter vad jag kunde förstå var det inga krångligheter, utan man gick mycket enkelt till väga. Jag tror inte heller att det behöver vara så krångligt.

Fru talman! Jag vill börja med att säga några ord om den promemoria som ligger till grund för propositionen i detta ärende. Det har sagts att den i flera avseenden är diffus och oklar. Jag vet inte om det ligger någon medveten avsikt bakom eller om det har andra orsaker — det är svårt att säga. I vart fall är det väl så att det här har förvillat begreppen för remissinstanserna, och det har också flera remissinstanser påtalat. Man har begärt en överarbetning — tyvärr har dock någon sådan inte gjorts — för att få reglerna klarare angivna redan i promemorian. Det är att beklaga att propositionen i detta avseende bygger på ett undermåligt förarbete. Sedan vill jag ta upp begreppet samordnad älgjakt. I propositionen sägs att det är en grundläggande förutsättning för samordnad älgjakt att licensområden, bestående av en eller flera fastigheter eller delar av fastigheter, bildas. Detta är otvivelaktigt helt korrekt. Den arbetsgrupp som framlagt promemorian och en förkrossande majoritet av remiss instanserna förordar en samordnad älgjakt för att man skall nå de mål som man önskar nå. Dessa mål är bl.a. att åstadkomma god älgvård, att få till stånd en reglering kvantitativt och kvalitativt, att hålla älgens skadegörelse på en rimlig nivå och att begränsa olycksfallsriskerna, något som bl.a. har varit uppe till diskussion i de senaste inläggen här. Departementschefen säger på s. 33 i propositionen angående införande av samordnad älgjakt: ”Jag anser tiden nu vara mogen att pröva en sådan ordning.” Det låter ju bra — i varje fall tycker jag det. Men hur fullföljer man då detta? Jo, ett par sidor längre fram i propositionen framläggs ett förslag till generell tilldelning för vissa fastigheter som är mycket generöst och i övrigt utformat så att det finns risker — som förut framhållits här — för att det kommer att motverka bildandet av licensområden, dvs. motverka de mål som man vill nå. Detta har framhållits av flera talare, och herr Stadling visade ju även bilder på TV skärmen som belyste saken. Jag menar att det förslag som framlagts här är inte ett förslag till samordnad älgjakt. Som jag ser det är det närmast en dålig fortsättning på den ordning som vi har för tillfället. I vissa avseenden är det kanske något bättre, men i väsentliga avseenden är det avsevärt sämre. Jag skall inte gå in på förslaget om generell tilldelning — det är andra som har talat om detta. Men jag vill peka på en sak, trots att också den nämnts förut, nämligen tilldelningen av ko och kalv. Jag skulle vilja se vad som kommer att hända om en jägare som har sådan här tilldelning får se en ko och två kalvar dyka upp. I bästa fall skjuter jägaren kalven först och sedan en vuxen älg, dvs. kon. Följaktligen kommer det att finnas en ensam kalv kvar, och det är som alla vet inte bra. Men det är inte nödvändigt att jag utvecklar detta ämne närmare; det har andra talare redan gjort. Vad säger då naturvårdsverket, som har regeringens uppdrag att handlägga jaktfrågorna? Där bör man ju veta vad man talar om, eftersom det är sakkunskap bakom. Jo, man säger att förslaget om generell tilldelning kommer att försvåra överenskommelser med fastighetsägare om samarbete i älgfrågor. Vidare kan det, säger man, leda till att redan existerande licensområden bryts ner. Detta vill jag livligt instämma i. I debatten har det påpekats att under det senaste jaktåret sköts det över 25 96 mer älgar på de marker där älgjakt bedrivs under allmän jakttid. Om fördelningen mellan dem som jagar under allmän tid hade varit rättvis, så kunde man kanske ha accepterat denna hårda beskattning. Då skulle jag möjligen ha kunnat tolerera den.

Detta beror då på att älgen inte går fram där. Det finns inget älgpass i de markerna, grödan är kanske borttagen vid jakttiden osv. Vid en helt samordnad älgjakt skulle även de markägarna kunna få sin tilldelning och någon gång få en bit älgkött. Ett 40-tal remissinstanser har yttrat sig om den generella tilldelningen, och av dem är det endast fem som har accepterat densamma, medan 35 har avstyrkt eller varit starkt kritiska mot ett system med sådan tilldelning. Där är då att märka att det är de i detta sammanhang tunga instanserna som har sagt nej. Jag skall här räkna upp några. Det är naturvårdsverket — alltså det organ som handhar dessa frågor på regeringens uppdrag -, domänverket, där man kan dessa frågor mycket bra, skogsstyrelsen, Skogshögskolan, lantbruksstyrelsen, RLF och Svenska jägareförbundet. Men det sätter man sig över och viftar bort i propositionen. Man säger att det betyder inte så mycket, vi måste ta hänsyn till de små markägarna och se till att de får jaga. Jag tycker att det är beklagligt att det skall vara på det sättet. Herr Lindberg ansåg att utskottsmajoriteten inte har lyckats så värst bra med sitt förslag. Ja, det kan jag förstå att herr Lindberg tycker. Han har ju skrivit promemorian, och han har väl också medverkat vid propositionsskrivandet, förmodar jag, och då hade det ju varit märkligt om han hade tyckt att utskottsförslaget var bra. Jag kan f. ö. replikera och säga att jag för min del tycker inte att man har lyckats så bra med propositionen. Jag anser i stället att utskottsmajoriteten har kommit närmare de synpunkter som jag har på denna fråga. Herr Lindberg sade också att en totalreglering skulle kunna skapa missnöje; man skulle inte använda så hårda metoder. Ja, det är litet märkligt därför att herr Lindberg har i promemorian — det står även i propositionen = förordat samordnad älgjakt. Men här i debatten tar man till litet väl hårda metoder. När skall i så fall denna samordnade älgjakt införas? Blir det en mindre hård metod att införa den senare? Eller tillämpar herr Lindberg och kanske även departementet den principen att, som det heter, om man kuperar svansen på en hund så gör det inte så ont om man gör det i omgångar. Jag tror inte att det är på det sättet. I herr Lindbergs diskussion med herr Stadling om den generella tilldelningen påvisade herr Stadling att de små markägarna i vissa fall skulle kunna få en köttbit. Herr Lindberg svarade att han trodde att diskussionen gällde älgvård och inte köttjakt. Det är ett ganska-märkligt uttalande när samtidigt departementet och framför allt herr Lindberg säger att en vuxen älg och en kalv skall få fällas av varje ägare till fastighet som är registrerad som jordbruksfastighet. Det är ju enligt herr Lindberg inte fråga om köttjakt utan om samordnad älgjakt. Enligt min och många andras uppfattning här i dag har verksamheten i försökslänen med helt reglerad älgjakt slagit mycket väl ut. Tiden bör vara inne att tillämpa ett sådant system, vilket också naturvårdsverket och många andra remissinstanser klart har framhållit. När nu inte propositionen lever upp till uttalandet att tiden är inne för samordnad älgjakt, så har utskottet lagt ett kompromissförslag som jag anser att riksdagen bör anta i detta läge. Jag är inte helt nöjd med det, men det är bättre än förslaget i propositionen. En annan vital fråga, i varje fall för älgjägarna i södra Sverige, är jakttidens längd. I den promemoria som har sänts ut nämns det ingenting om att det skulle ske en förkortning av licenstiden för jakt. Självklart har då inte heller remissinstanserna kunnat yttra sig på den punkten. Man trodde givetvis att det skulle bli som tidigare. Men så föreslås det plötsligt i propositionen en neddragning av jakttiden med en tredjedel, från 30 till 20 dagar. För att få en lugn och urvalsinriktad jakt bör jakttiden enligt min mening vara så lång som möjligt. Herr Jonasson hade den uppfattningen att propositionens förslag skulle ge en lugnare jakt, men det strider mot all erfarenhet. Jag har tillämpat bägge metoderna, både kort och lång jakttid, och jag föredrar utan tvekan den långa jakttiden. Den ger ett bättre urval när det gäller fällda älgar. Herr Lindberg sade också att vi har råd att vara generösa när det gäller den generella tilldelningen. Men har man då inte råd att vara generös även i det här fallet? Jag kan inte förstå varför man vill minska på jakttidens längd när det inte finns några skäl för det. Här har talats om jägarnas allmänintressen, idrottsintressen osv., men jag tror inte att det är dessa intressen som är anledningen. Jag undrar om man verkligen har övervägt frågan inom de politiska partierna. I dag tillämpas licensjakt av 70 96 av jägarna, och den jakten pågår i 30 dagar. Är det någon som kan tala om för mig vad det är för politisk vits med att reta upp dessa 70 96 av älgjägarna genom att dra ner jakttiden från 30 till 20 dagar? Jordbruksministern framhöll i ett anförande här att han hade fått mängder av kontakter, bl.a. i form av skrivelser, och även på annat sätt. Jag förstår mycket väl att det kan bli så; när man mer eller mindre retat upp 70 96 av älgjägarkåren i en så vital fråga, är det uppenbart att det kommer en reaktion. Jag kan som sagt inte förstå varför man helt i onödan gett sig in på denna minskning av jakttidens längd. Det finns ytterligare en aspekt på frågan som jag tycker är tvivelaktig. I propositionen nämns att Riksidrottsförbundet och framför allt Svenska orienteringsförbundet känner sig oroade över inskränkningarna i deras tid för idrottsutövning under älgjakten. Men det är ju ändå på det sättet att t.ex. orienterarna har elva av årets tolv månader att agera på, medan jägarna bara har en månad och då måste de dessutom betala för att få tillfälle att gå ut och utöva sin jakt. Jag vet att samspelet mellan jägarintressen och idrottsintressen och allmänna fritidsintressen hittills har gått ganska friktionsfritt — åtminstone i allmänhet; det har naturligtvis funnits undantag. Jag känner också till att Orienteringsförbundets representanter i andra sammanhang har uttalat att man föredrar en lång jakttid framför en kort jakttid just för att jägare och orienterare lättare skall komma överens. Dess värre tror jag att det nu föreligger en uppenbar risk för att ett motsatsförhållande mellan jägare och orienterare skapas. Tar man orienterarnas ovilja mot den långa jakttiden som intäkt för att förkorta denna tid, är det uppenbart att många av de jägare som har jagat på licenstid i fortsättningen kommer att reagera surt eller negativt. När en orienteringsklubb vill förlägga en tävling till en mark måste tillstånd till detta först inhämtas från jaktsrättsinnehavaren. Jag skulle förmoda att jakträttsinnehavarna i fortsättningen — i varje fall inom den närmaste tiden - kommer att svara orienterarna ungefär så här: Eftersom ni inte velat ha den längre jakttiden, som vi vill ha, utan påyrkat att få den förkortad, kan ni flytta i väg er orientering precis vart ni vill någon annanstans. Vi vill inte ha er på vår mark! Den risken föreligger uppenbarligen. Nu tror jag inte att Orienteringsförbundets uppfattning egentligen är att jakttiden skall vara kortare, men så har saken lagts fram i propositionen. Den längre jakttiden innebär naturligtvis inte, såsom förut har sagts här, att jägarna skulle vara ute i skog och mark i 30 dagar, utan den innebär att jakten kan anpassas kanske framför allt till det arbete man har men även till andra intressen. Det är med andra ord lättare att samordna det civila livet i övrigt med det jaktintresse man har. Dessutom blir störningar i naturen och trycket på viltet inte så intensiva under en längre som under en kortare jaktperiod. Herr Magnusson i Kristinehamn och några andra har tagit upp frågan om risken för älgkollisioner i trafiken. Självklart skall vi försöka motarbeta sådana olyckor. Men det kan inte vara så som herr Magnusson i Kristinehamn sade att den långa jakttiden är orsaken till att det blir fler trafikolyckor av detta slag. Vilka bevis har herr Magnusson för det påståendet? Sker det fler trafikolyckor där älgar är inblandade från det jakttiden börjar till den slutar? Mig veterligt är det inte så. Att det har blivit en ökning av sådana trafikolyckor i försökslänen är självklart med hänsyn till att det där har gällt att försöka bevisa att älgstammen kunde ökas med den metod man använde. Vi skall också ha klart för oss att i exempelvis Kronobergs län har vägarna förbättrats och bilhastigheten ökat med påföljd att risken för skador blir större. Och ingenting är lättare än att man i Kronobergs län, där älgjakten är reglerad, ökar kvoten för avskjutningen. Då minimerar man genast olycksfallsriskerna. Det måste vara den enklaste vägen att reglera detta.

Så var det förr och så är det nu, sade han. Jag skulle vilja att herr Wikner med statistik bevisar riktigheten av det påståendet och inte bara kastar ur sig det. Jag har i min hand en undersökning som gjordes för några år sedan. Den visar att genomsnittsinkomsten för de svenska jägarna ligger under genomsnittsinkomsten för riket. Endast 4 96 hade en inkomst på över 50 000 kr. Låt oss anta att de där 4 96 bara hör hemma i Svenska jägareförbundet och inte i herr Wikners förbund. Man räknar med att Svenska jägareförbundet har 175 000 medlemmar. 4 96 på det är 12 000. Följaktligen skulle 163 000 jägare ha en årsinkomst under 50 000 kr., och genomsnittet totalt ligger som sagt under riksgenomsnittet. Då kan man väl inte säga, herr Wikner, att Svenska jägareförbundet tillvaratar intressena för godsägare i största allmänhet. Jordbruksministern sade att han tyckte det var trevligt att debatten hade hållits på en lugn och sansad nivå, och det tycker jag också. Men herr Wikners röst åkte väl upp litet i falsett. Jag vet att herr Wikner är en kunnig jägare, men jag tycker det är synd att debatten skall spåra ur. Jag tror inte att vi gagnar jägarintressena genom att representanterna för de olika förbunden börjar råskälla på varandra här i riksdagen. Det är bättre att vi håller diskussionen på en lugnare nivå. Jag tror också att jägarnas intressen totalt sett skulle vinna på om de här två förbunden kunde samarbeta och kanske så småningom gå tillsammans. Det finns tillräckligt många som skäller på jägarna och deras agerande, och vi behöver inte hjälpa till genom att skälla oss emellan och vara oense om de här mycket viktiga frågorna. I stället borde vi försöka samordna verksamheten och göra det bästa möjliga ur jägarnas synpunkt. Med detta ber jag, fru talman, att få yrka bifall till utskottets betänkande på alla punkter.

Fru talman! Herr Nilsson i Kalmar ställde en rad frågor till mig. Jag kan knappast hinna besvara dem alla. Först vill jag ta upp ett påstående, som herr Nilsson i Kalmar fällde. Herr Nilsson i Kalmar är en tillräckligt kunnig riksdagsledamot för att veta att jag inte är ansvarig för de propositioner som läggs på riksdagens bord. I det avseendet får han vända sig till jordbruksministern. Sedan hävdade han att det är självklart att jag tycker bättre om propositionen än om utskottsmajoritetens förslag och han hänvisade till att vi i arbetsgruppen hade lagt fram ett förslag som är identiskt med propositionen. Men dessa förslag är inte identiska. Arbetsgruppen hade ett förslag som borde ha tilltalat herr Nilsson i Kalmar. Detta förslag byggde på en demokratisk ordning. Vi föreslog att därest det fanns en klar majoritet bland jägarna i länet som föredrog hårdare restriktioner än man generellt föreslog i promemorian så skulle länsstyrelsen ha rätt att besluta om sådana restriktioner. Detta finns inte med i propositionen. Jag är fullt beredd att böja mig för argumenten som kommer från båda jägarförbunden och från många andra håll. Inför inte en sådan ordning, sade man, för då kommer vi att ha bestående den hätska debatt om älgjaktens former som vi har haft under lång tid. Jag håller med om att den argumenteringen är riktig. Men det majoritetsförslag som föreligger från utskottet innebär i stort sett samma sak. Därför är jag emot majoritetsförslaget. Sedan frågar herr Nilsson i Kalmar hur vi i promemorian kan — och det talas också i propositionen om detta — förorda samordnad älgjakt och han undrar när den skall införas. Om herr Nilsson i Kalmar varit en tillräckligt uppmärksam lyssnare under mitt tidigare anförande hade han haft saken helt klar för sig. Propositionen förordar en mjuk linje. Målet är en samordnad älgjakt, men man vill ge jägarna möjligheter att själva finna de lämpliga formerna. Det kan måhända ta något längre tid, men man undviker den hätska debatt som vi har i dag. Det var promemorians förslag och det är också propositionens förslag. Den metoden är inte lika hård, herr Nilsson. Det är inte lika hårt att ge jägarna möjligheter att diskutera sig fram till lämpliga lösningar som att nu omedelbart besluta i riksdagen att fr.o.m. ett visst datum skall det vara så här — punkt och slut. Det är denna metod som jordbruksministern inte velat föreslå.

Fru talman! Herr Nilsson i Kalmar frågar vad jag har för bevis för att försöksverksamheten i Kronobergs län skulle ha påverkat antalet trafikolyckor med älg. Jag har inte sagt att jag har något bevis för det. Jag har påtalat att här har lämnats uppgifter dels i propositionen, dels på annat sätt om det stora antalet trafikolyckor med älg i Kronobergs län. F. ö. gäller detta också Västmanlands län. Och jag har i detta sammanhang frågat mig varför man inte undersöker det eventuella samband som kan finnas mellan de här båda faktorerna. Vi kan ju ändå inte komma ifrån, som jag sade förut, att det finns statistik på att antalet djurolyckor är mer än dubbelt så stort i Kronobergs län som i genomsnitt för riket i övrigt. Det var det jag sade, inte någonting annat. Herr Nilsson säger beträffande jakttidens längd att han tycker det är bäst att få jaga i 30 dagar. Det tror vi det, att det kan vara trevligt att jaga älg i 30 dagar, men frågan är väl ändå om älgjägare kan göra anspråk på att få disponera marken i 30 dagar utan hänsyn till andra människors behov av att vistas i skog och mark. Den frågan måste ställas.

Fru talman! Jag hade inte tänkt gå upp i debatten mera, men eftersom herr Nilsson i Kalmar provocerade mig måste jag ha rätt att svara. Han sade bl.a. att jag uppträdde som antagonist och förstörde debatten. Men något får man väl ändå tåla, herr Nilsson i Kalmar, när man ger sig in i leken? Det är faktiskt fel att göra så att den som stöder ett visst förslag diskuterar mera mot personen än saken. Jag nämnde något namn, och jag nämnde Svenska jägareförbundet och även vårt förbund, Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare. Och jag talade om hur de olika förbunden hade uppträtt i älgfrågan — det var det jag gjorde. Om en viss person här som jag nämnde inte tyckte om titulaturen så är det en helt annan sak. Herr Nilsson talade sedan om de 4 96, tror jag att det var, stora skogsägare som tillhör Svenska jägareförbundet. Han sade att de övriga inom förbundet var så många fler. Men vem är det egentligen som har beslutanderätten över markarealen? Man måste tänka på att det röstas efter markareal. Många säger att man inte gör det, och det kanske stämmer ibland. Men hur kommer det att tillämpas om förslagen om enbart reglerad älgjakt går igenom? Jag vill trots allt tacka herr Nilsson i Kalmar för att han gav mig berömmet att jag var en bra jägare. Jag vill inte påstå att jag är någon stor jägare, men även om jag inte har varit med i 50 år och jagat, som herr Stadling sade, så har jag i alla fall varit med i åtskilliga år. Det kan röra sig om ca 30 år som jag har deltagit i älgjakt, så även jag kan något om den och vet faktiskt vad jag talar om. Och även om jag upprepar mig en gång till, tycker jag att vi skall vara humana även mot små markägare och marklösa.

Fru talman! Först några ord till herr Lindberg. Jag beklagar om jag sade att herr Lindberg var ansvarig för propositionen. Jag tror att det vore att reta jordbruksministern att påstå det. Har jag gjort det ber jag om ursäkt, men jag förutsätter att herr Lindberg varit med i propositionsarbetet i den här frågan. Vad jag vände mig emot var att Sven Lindberg — och i viss mån även propositionen — talar om en samordnad älgjakt. Så står det t.o.m. i sammanfattningen på första sidan av propositionen. Ni vill göra sken av att det rör sig om en samordnad älgjakt, men det gör det ju inte när ni sedan kommer med den generella tilldelningen. Ni lever inte upp till det ni förordar utan kommer med ett helt annat förslag, som kanske i stället motverkar en samordnad älgjakt. Det är det jag vänder mig emot. Sedan kan man inte, herr Lindberg, säga att förslaget gäller en samordnad älgjakt och älgvård och inte en köttjakt. I den generella tilldelningen är det köttet det är fråga om. Det är det ni här försvarar åt de små älgjägarna. Jag frågar: Var står ni egentligen i denna fråga? Jag tror inte vi kan lösa dessa frågor enbart genom att jägarna diskuterar dem. Det tror jag är omöjligt, dess värre. Kronobergs län är inte det som ligger sämst till i det här sammanhanget, herr Magnusson i Kristinehamn, utan det är Gävleborgs län. Nu säger herr Magnusson att han inte har några bevis för att det är under jakttiden som de flesta olyckorna inträffar. Men herr Magnusson sade så i ett inlägg nyss, jag har själv noterat det, att olyckorna skulle bero på den långa jakttiden. Men det är inte alls på det sättet. Jag har aldrig sett någon siffra på det, så jag förstår att herr Magnusson inte kan ha bevis för det. Herr Magnusson förstår mycket väl att jag vill jaga de 30 dagarna. Jag jagar inte de 30 dagarna, det tror jag ingen gör. Utan man jagar några dagar, sedan vilar man upp och jagar en eller två dagar igen och kanske helgerna, just för att passa in detta bland andra uppgifter man har både i arbetet och i övrigt. Varför slunga ut, herr Wikner, att Svenska jägareförbundet bara tillvaratar de rikas intressen? Endast 4 96 av Jägareförbundets medlemmar har över 50 000 kr. i inkomst. Det måste väl ändå innebära, eftersom man fattar sina beslut med enkel majoritet, att de är de mindre besuttna som fattar besluten och styr förbundet.
Fru talman! Låt mig bara helt kort säga till herr Nilsson i Kalmar att jag inte sagt att propositionen gäller samordnad älgjakt. När jag redogjorde för propositionens förslag tidigare i dag i kammaren sade jag precis så här: Förslaget innebär i korthet en strävan till samordnad älgjakt. Räcker det som bevis, herr Nilsson? I debatten med herr Stadling sade jag att jag trodde vi diskuterade älgvård och inte fördelning av kött. I så fall vill inte jag ta del i den diskussionen, för jag tycker inte den hör hemma här. Jag har inte tagit upp någon som helst diskussion om köttjakt och jag tänker inte heller göra det. Men jag vill helt kort säga att til syvende og sidst är det när man ger sig ut på älgjakt svårt att undgå att det kommer kött med i sammanhanget.

Fru talman! Den statistik jag åberopade förut gäller Västmanlands län. Det är en sammanställning från vägverket, herr Nilsson i Kalmar, och där visar det sig att maj, september och oktober hade de högsta siffrorna för trafikolyckor med älg. Jag kan läsa upp statistiken här. I januari hade man 4 älgolyckor, i februari 5, i mars 5, i april 7, i maj 14, i juni 11, i juli 8, i augusti 14, i september 18, i oktober 23, i november 10 och i december 7. Det är väl ingen tvekan om att just septemberoch oktobersiffrorna kan ha samband med älgjakten, utan att jag påstår att det absolut måste vara så. Mycket talar för det och rent förnuftsmässigt måste man förutsätta att en lång jakttid oroar älgstammen så pass mycket att den på ett helt annat sätt än normalt springer även över vägar osv. Man kan inte komma ifrån att detta kan spela en viss roll i det här sammanhanget.

Fru talman! Herr Lindberg säger nu att han inte har velat gå in och tala om någon fördelning av kött osv. i samband med sin diskussion med herr Stadling. Orden föll väl ändå så, herr Lindberg, att ni sade att ni trodde att det var fråga om älgvård och inte om köttjakt. Jag noterade just ordet köttjakt. Jag tycker det är litet förvånande att man först säger att man vill förorda en samordning av älgjakten. Sedan kommer man med ett förslag om generell tilldelning där det just är fråga om att tilldela jägaren i liten skala mer för att han skall få mer kött. Sedan vill man inte diskutera vad saken gäller utan kallar det älgvård. Vilket är det herr Lindberg vill ha det till? Är det älgvård eller köttjakt? När det gäller de olyckor som har inträffat genom kollision mellan älg och i första hand bil är det klart, herr Magnusson i Kristinehamn, att jag håller med dem som tidigare sagt att vi skall göra vad vi kan för att motarbeta sådana olyckor. Men det finns ingenting som säger att det just är den längre jakttiden som är orsak till olyckorna. Vi har varit inne på några faktorer, t.ex. brunst, kalvavstötning och annat, men vi skall också lägga märke till en annan sak: Vid vilken tid på dygnet sker de flesta olyckorna? Jo, i skymningen då djuren rör sig mest. I skymningen på kvällen är inte älgjakt tillåten, och jakten kan alltså inte orsaka olyckor då —- möjligen på morgonen. Jag tror emellertid inte att olycksfallen totalt sett är särskilt många på morgonen. De flesta inträffar i skymningen på kvällen och under den mörka tiden på dygnet, och då pågår ingen älgjakt.

Fru talman! Jag begärde ordet därför att jaktmarksutredningen har nämnts några gånger här. Eftersom jag har pysslat i fem och ett halvt år med älgjaktsfrågor i den utredningen tyckte jag att jag borde säga ett par ord. Först och främst kanske vi inte skall dramatisera skillnaden mellan utskottets förslag och reservationen. Vi skall ha klart för oss att båda förslagen innebär en inskränkning av den fria jakträtten. Oavsett vilket förslag som kommer att vinna kommer älgstammen förmodligen att öka även i framtiden. Anledningen till det är helt enkelt att det är ganska svårt att skjuta en älg. Omkring 130 000 personer jagar älg under jaktåret, men det är faktiskt fyra femtedelar eller 80 96 av dessa jägare som över huvud taget aldrig får skjuta någon älg. För att klara de mellan 40 000 och 50 000 älgar som skjuts varje år går det åt 750 000 jaktdagar, så den som fäller en älg har verkligen anledning att känna sig stolt och belåten. Jaktvårdsutredningen, som avslutade sitt arbete i år, gjorde den största inventering som någonsin har gjorts i det här landet kring jakt och jaktvårdsfrågor. Inte mindre än 15000 jägare har svarat på en rad frågor som utredningen har ställt till dem. Vår ambition i utredningen är att få ordning och reda på i första hand älgjakten i frivilligt bildade jaktvårdsområden, där inte minst — det vill jag betona — jaktvården skall ha en mycket framträdande plats. Vi vill därför införa en jägarkompetens, en sorts jägarexamen, för nytillkommande jägare. Vi vill ha jakträtten knuten i fortsättningen också till dem som disponerar eller äger marken enligt urgammal hävd. Vi vill underlätta bildandet av jaktvårdsområden. Utredningens förslag har fått mycket fina omdömen från alla remissinstanser och de har varit väldigt många. Efter det att jaktmarksutredningen lagt sitt betänkande presenterade jordbruksdepartementet en promemoria om reglerad älgjakt som gick ut på remiss och som fick ett negativt mottagande av de flesta remissinstanserna. Förslaget att oavsett områdets storlek ge generell dispens till alla markägare för ett vuxet djur och en kalv varje år har inte fått gehör hos de sakkunniga. Herr Nilsson i Kalmar redogjorde för remissvaren, så det behöver jag inte göra. Jag kan bara tillägga att av 24 länsstyrelser som yttrade sig över förslaget var 19 mycket kritiska mot eller avstyrkte den generella tilldelningen på två djur. Efter den dåliga kritiken skrev alltså jordbruksministern en proposition på grundval av promemorian. Det är det förslaget som inryms i reservation I och som alltså inte heller har fått majoritet bland jordbruksutskottets ledamöter. Nu är frågan, fru talman, och det är väl detta som hela den här debatten gäller, om regeringspropositionen eller reservation I rimmar med jaktmarksutredningens intentioner, som väl ändå kommer att ligga till grund för framtidens ännu mera ansvarsmedvetna jaktvård och jakt. Den här långa debatten har enligt mitt förmenande ändå visat att utskottets förslag mera är ägnat att stimulera gemensamhetsjakt än vad reservation I är. Behövs det egentligen några flera argument, ärade kammarledamöter, än konstaterandet att jordbruksdepartementets förslag ger tio markägare med t.ex. 50 tunnland var, som gått samman för att sköta jakten och jaktvården mönstergillt i ett gemensamhetsområde, rätt att skjuta ett eller två djur på en tid av 20 dagar? Men om dessa tio markägare upplöser jaktområdet får de skjuta 20 djur, om de kan och vill, men det måste ske på två tre dagar. Det sista är ingenting att förorda, men reservation I ger möjlighet till detta. Som jag ser det, ger reservation I ingen stimulans till ordnad gemensamhetsjakt och god jaktvård, i varje fall inte på samma sätt som utskottets förslag. Skall vi då arbeta för gemensamhetsjakt? Skall vi ha reglerad jakt eller skall vi som ensamma vargar jaga var och en på sin egen lott i framtiden? Det är detta frågan gäller. Jag tycker att alla med en modern uppfattning om jaktvård borde inse att vi måste ha en ordnad gemensamhetsjakt när det gäller högviltet i det här landet. Många kritiserar den reglerade gemensamhetsjakten som sådan, men det är ganska egendomligt att överallt där den har prövats praktiskt tystnar kritiken. I åtta höstar å rad har den prövats i bl.a. Kronobergs län, som vi hört här, och praktiskt taget ingen är missbelåten. Och alla talare från län med reglerad älgjakt som har deltagit i kammarens debatt har varit belåtna med utfallet. Jag kan också ge en i mitt tycke mycket intressant rapport från mitt eget län, Örebro län. För ett par år sedan beslöt riksdagen att Götlunda församling skulle överföras till Västmanlands län. Där har man reglerad älgjakt på försök i hela länet, vilket vi inte har i Örebro län. Markägarna i Götlunda var alltså vana att jaga enskilt var och en på sin egen mark men tvingades nu att ordna licensjakt i jaktvårdsområden.

Nu, efter två års erfarenhet, var belåtenheten så stor att man beslöt sig för att alltid ha det på det här sättet. Det är ett mycket fint betyg åt gemensamhetsjakten. Alla är mycket nöjda i Götlunda med denna nya jaktform, som man alltså inte var van vid. Jag kan också berätta att Fjärdhundra jaktvårdsområde i Västmanland, där man hade reglerad älgjakt, i samma veva överfördes till Uppsala län, där man inte har reglerad älgjakt. Men Fjärdhundra jaktvårdsområde begärde omedelbart att få vara kvar som jaktvårdsområde, därför att man trivdes med det, tyckte bra om det. De få markägare med mycket små marker i Götlunda vilka inte kom med i något byalag får nu alltså enligt utskottsmajoritetens förslag skjuta en kalv var, vilket faktiskt inte är dåligt på en liten mark. Det är nämligen förenligt med god älgvård att låta räntan av älgkapitalet, alltså kalven, utgöra den generella tilldelningen för alla markägare. Då finns incitamentet att bilda ett jaktvårdsområde kvar, nämligen incitamentet att få skjuta ett eller flera vuxna djur. Även om en gammal älgjägare, van att jaga hur mycket han vill, blir upprörd över att bara få skjuta en kalv, herr jordbruksminister, måste både han och alla vi andra för helhetens bästa underkasta oss vissa inskränkningar i vår frihet att fritt jaga. Jordbruksministern brukar i andra sammanhang ha förståelse för sådana synpunkter. De gäller inte minst i fråga om en liten mark, där jägaren faktiskt icke ensam äger älgen. Utskottsmajoritetens förslag måste vara det riktiga och är helt förenligt med god och ansvarsmedveten jakt och jaktvård. Utskottets förslag stöds också av alla seriösa, erfarna och jaktligt intresserade både enskilda och organisationer. Jag yrkar med detta, fru talman, bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! En part som inte har fått komma till tals här i kammaren i dag är älgen själv, som diskussionen har gällt. Jag skall be att få tillägna den individen mitt lilla anförande. denna härliga vårdag bär Såg kammaren som naturens sal överallt står jägare på pass läktaren — ett berg, talmanpodiet — dal höstsol lyser genom skog och vass Andedräktens varma ånga stiger ifrån myr och mun lätt är det att fånga spänningen i denna stund Tyst! Något hörs vid förstevicetalmansbordet en fågel eller en gren som knäckts Ingen vågar säga ordet Skogens konung, har han väckts?

Fru talman! I motionen 1592 av herr Wikner m.fl. hemställs att riksdagen beslutar att uttala sig för att ett årligt anslag ur jaktvårdsfonden om 250 000 kr. tillerkänns Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare. Motioner i samma syfte har tidigare år varit föremål för riksdagens behandling. Dessa motioner har avslagits med motiveringen att jaktmarksutredningen hade frågan för utredning och skulle komma med förslag. Därför har jag tidigare biträtt avslagslinjen. Man brukar följa den principen här i riksdagen att man avvaktar en pågående utredning. Till detta kommer att jag hoppats på att de två föreningarna skulle kunna enas. Nu har emellertid jaktmarksutredningen kommit med sina förslag, varvid det visat sig att den ej haft någonting med det i motionen framställda yrkandet att skaffa. Med andra ord: Här har vi blivit lurade. När nu detta klarlagts är det min bestämda uppfattning att Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare också bör komma i åtnjutande av anslag. Jag skall inte närmare gå in på förbundets arbetsuppgifter. De anges i motionen. Vad jag särskilt vill trycka på, förutom de sedvanliga föreningsrutinerna, är det nya som nu måste komma. Det gäller informationen i anledning av det riksdagsbeslut vi nyss har fattat angående samordnad älgjakt. Jag utgår ifrån att förbundet arbetar och propagerar för en lugnare jakt och för ökad förståelse mellan älgjägare. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Fru talman! Den fråga vi nu diskuterar — att riksdagen skall uttala sig för ett anslag ur jaktvårdsfonden till Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare — är inte ny. Den är säkert känd av riksdagsledamöterna, åtminstone en hel del av dem. Jordbruksutskottets majoritet är lika orubblig som vid tidigare behandling. Man föreslår att riksdagen lämnar motionen 1592 utan åtgärd. Men utskottet är inte enigt. Här finns en reservation av herrar Jonasson och Takman, som yrkar bifall till motionen. Jag vill framhålla att Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare i likhet med Svenska jägareförbundet som sin huvuduppgift har detta viltvårdsarbete. I detta ingår forskning och resultatsuppföljning samt förslag och rådgivning till berörda myndigheter. Det förbund jag tillhör fungerar också som remissorgan. Man bedriver också studieverksamhet med bl.a. kurser med utbildning för jägare och naturvårdare, skytteverksamhet med bl.a. jaktoch skytteprov som jägarna enligt lag måste genomgå samt information och rådgivning om praktiskt viltoch miljövårdsarbete till såväl jägarna som allmänheten. I propositionen 1975:25 på s. 38 andra stycket säger departementschefen att han förutsätter att jägarnas organisationer — således Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare och Svenska jägareförbundet - även i fortsättningen kommer att svara för bl.a. viss information för att genomföra det nya älgjaktsförslaget. Jag vill poängtera att det nämnda förslaget nyss har antagits av riksdagen. I jordbruksutskottets betänkande 1975:13 föreslås enligt propostionen 1975:25 att till länsstyrelserna skall knytas en länsälgnämnd med huvuduppgift att dels vara ett rådgivande organ åt länsstyrelserna i älgvårdsfrågor, dels sköta de frågor som älgskadenämnden nu svarar för. Länsälgnämnden skall bestå av sju ledamöter, och till ledamöter bör utses representanter för jordbruket, skogsbruket, friluftsoch naturvårdsintressena, trafiksäkerhetsverket och jägarnas organisationer — således även Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare. Eftersom denna organisation bedriver samma verksamhet när det gäller viltvården som Svenska jägareförbundet och i likhet med detta fått de uppgifter enligt de nya jaktvårdsförslaget som jag här nämnt är det inte för mycket begärt att riksdagen uttalar sig för det anslag som yrkats i motionen 1592. Utskottsmajoriteten kan väl ändå inte mena att Svenska Jägareförbundet skall få ersättning för sitt arbete, medan Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare själva skall stå för sina kostnader? Finns det någon logik i att Svenska jägareförbundet 1972/73 enligt uppgift erhöll ca 6 235 000 kr., medan Landsbygdens jägare inte fick någonting? Man har nu ökat jaktvårdsavgiften till 43 kr., och då kommer summan för Svenska jägareförbundets del att stiga till ca 8 miljoner. Det finns dessutom fonderade medel som inte på något vis skulle beröra statskassan. Jag ställer således frågan till jordbruksutskottets majoritet: Hur orättvis får man egentligen vara? Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare har under många år gjort framställningar, men man har trots detta aldrig erhållit något anslag ur jaktvårdsfonden. Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare — ursäkta, herr Nilsson i Kalmar, att jag nämnder organisationen vid namn så många gånger — har sedan det bildades 1938 i ökad omfattning bedrivit viltoch miljövårdsarbete som varit allmänheten, jägarna och samhället till ovärderlig nytta. Organisationen har enligt redovisning den 31 december 1974 16 645 medlemmar. Till jaktvårdsfonden betalar varje medlem —- märk väl varje medlem! — i de båda jägarorganisationerna lika stora avgifter. Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare har ännu inte fått någonting tillbaka från jaktvårdsfonden, medan Svenska jägareförbundet fått tillbaka mera än deras medlemmar betalat in till fonden. Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare beräknar under 1975 med väntad höjning av medlemsantalet och medlemsavgiften betala in över 700 000 kr. till jaktvårdsfonden. Då torde det inte vara för mycket begärt att man skall få tillbaka ca en tredjedel av vad medlemmarna betalar in. Däremot får Svenska naturskyddsföreningen årligen 150 000 kr. i anslag ur jaktvårdsfonden, fastän föreningens medlemmar inte betalar ett enda öre till den här fonden. Enligt stadgandet i 26 § 3 mom. lagen om rätt till jakt skall av influtna jaktvårdsavgifter bildas en fond, jaktvårdsfonden, vilken efter regeringens bestämmande användes till främjande av jaktvården inom riket. Det är då helt naturligt att Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare har rätt att för sitt arbete erhålla medel ur denna fond. Att tilldela annan jaktorganisation än Svenska jägareförbundet bidrag ur fonden för den löpande verksamheten anser utskottet emellertid medföra administrativ oklarhet och vara ägnat att öka administrationskostnaderna för jaktvårdsarbetet. Jag frågar och har frågat tidigare vid flera tillfällen när detta varit uppe: Vad är administrativ oklarhet? Gäller inte detta när Svenska naturskyddsföreningen får anslag på 150 000 kr.? Det kan inte vara svårt att överlämna 250 000 kr. till Jägarnas riksförbund Landsbygdens jägare. Vid den senaste behandlingen av frågan år 1973 hänvisade jordbruksutskottet till den pågående jaktmarksutredningen som — så heter det i utskottets betänkande — bl.a. prövade frågorna om underlättande och förenkling av bildandet av jaktvårdsområden, om utarrendering av jakträtt och om andra former för att ge ökade jaktmöjligheter åt jägare som inte äger jaktmark. Utredningen skulle också, om den så fann lämpligt, lägga fram förslag i fråga om administrationen på jaktens område. Och nu skriver utskottet i sitt betänkande: ”Utskottet vill härtill foga att jaktmarksutredningen nyligen framlagt sitt betänkande Jaktmarker , vari bl.a. jaktens administration behandlas. Utredningens förslag är under remissbehandling. Den vidare prövningen av förslaget bör avvaktas, och utskottet finner inte skäl föreslå något ändrat ställningstagande från riksdagens sida.” Jag vill meddela — och det anser jag är sanningsenligt — att enligt uppgifter har jaktmarksutredningen inte prövat nämnda fråga om medelstilldelning ur jaktvårdsfonden till Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare. Det har heller inte ingått i jaktmarksutredningens direktiv att pröva denna fråga. Jag frågar utskottets talesman: Är detta fel? Jag kräver ett svar. Uteblir det anser jag att mina uppgifter är riktiga. När vi nu har fattat ett beslut där det lilla förbundet får ta på sig arbetsuppgifter enligt det nya jaktvårdsförslaget, så tycker jag att ni skall vara så pass renhåriga, även om ni inte förstår er på jakt, att ni skall följa rättviseprincipen. Lämna även ett anslag — det är ett litet anslag i förhållande till vad Svenska jägareförbundet får — till det lilla förbundet, som gör allt vad det kan för att främja humanitära åtgärder när det gäller jakten. Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! Frågan om anslag ur jaktvårdsfonden till Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare är inte ny för kammaren. Under de senaste 10-15 åren har den varit så att säga årlig gäst hos riksdagen. Riksdagen har regelmässigt på förslag av jordbruksutskottet lämnat motioner med begäran om riksdagsuttalanden i frågan utan åtgärd. Detta får dock inte tolkas som att utskottet eller riksdagen haft en speciellt negativ inställning till riksförbundets önskemål. Det är bara så att det i jaktlagen fastställs att det är regeringen som skall bestämma över användningen av fondmedlen, inte riksdagen. Det är riktigt att jakt marksutredningen inte har haft till uppgift att behandla frågan om jaktvårdsfonden, men den har haft att pröva jaktens administration och har även lagt fram förslag i ämnet. Om riksdagen nu skulle göra ett speciellt uttalande om anslagsanvisningen från fonden, så vore det detsamma som att gå in på en ändring av de administrativa rutinerna. Något skäl för att man just på den punkten skulle föregripa ställningstagandena till jaktadministrationen har icke påvisats. Fru talman! Med det sagda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Bara helt kort. Jag har inte yrkat att riksdagen skall besluta i fråga om anslaget utan bara göra det uttalandet att förbundet bör få detta anslag — och det är ju det som vi nu kommer att fatta beslut om.

Fru talman! Det skulle vara en överdrift att påstå att den lagstiftning som behandlas i justitieutskottets betänkande nr 22 är lättillgänglig. För slaget och de nuvarande reglerna om ämbetsansvar har tillkommit för - Nr 94 att tillgodose samhällsmedlemmarnas intresse av att offentliga funktioner Onsdagen den utan ovidkommande hänsyn fullgörs på ett riktigt sätt. Detta intresse 28 maj 1975 tillgodoses nu genom straffrättsliga regler om ämbetsbrott och genom kr Rönn utomstraffsrättsliga sanktionsmedel som t.ex. varning eller löneavdrag. — Ansvar för funktio Det nuvarande regelsystemet är ytterst svårbedömbart. Som exempel = närer i offentlig kan jag nämna all den tankemöda som under årens lopp lagts ned på verksamhet att avgöra om en befattningshavare skall betraktas som ämbetsman eller inte. Mängden av rättsfall under det berörda lagrummet i lagboken bär vittnesbörd om detta. Det är därför med tillfredsställelse man ser att det förslag som nu föreligger kommer att medföra förenklingar och större klarhet vid tilllämpningen. I förslaget straffbeläggs nu enbart de allvarligaste fallen av missförhållande i samband med myndighetsutövning. De brott som avses är myndighetsmissbruk, som är ett uppsåtligt brott, och dess motsvarighet vid grov oaktsamhet, nämligen vårdslös myndighetsutövning. Övriga straffbelagda gärningar inskränks till mutbrott och brott mot tystnadsplikt. Straffet är böter eller fängelse. I förhållande till nuvarande lag medför förslaget betydande avkriminalisering. Tjänstefel skall således inte längre vara straffbelagt. Också de typiska ämbetsstraffen, avsättning och suspension avskaffas. Det minskade straffansvaret kompletteras med utomstraffrättsligt disciplinansvar. Statlig tjänsteman skall t.ex. enligt statstjänstemannalagen kunna åläggas disciplinpåföljd — varning eller löneavdrag - om han uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter vad som åligger honom i hans tjänst och felet inte är ringa. Han kan också avskedas när han begått brott eller när han i andra fall visat sig uppenbarligen olämplig att inneha sin tjänst. Den myndighet under vilken tjänstemannen lyder har —- utom då det är fråga om befattningshavare med fullmakt — att fatta beslut om disciplinpåföljd och avskedande. Talan kan vid överklagande slutligt prövas av arbetsdomstolen. För vissa kommunaltjänstemän kommer motsvarande regler att gälla, nämligen för dem som omfattas av bestämmelserna i kommunaltjänstemannastadgan. Den största gruppen av dessa tjänstemän, som totalt uppgår till omkring 110 000, utgörs av lärare. För övriga kommunaltjänstemän, omkring 400 000, föreslås liksom hittills fullständig avtalsfrihet i disciplinfrågor. Genom detta förslag kommer det alltså i fortsättningen att finnas två grupper med olika slags ansvar: dels alla statstjänstemän och vissa kommunaltjänstemän, som har författningsreglerat disciplinansvar, dels majoriteten av kommunalanställda, som förutsätts ha avtalsreglerat disciplinansvar. Strävan att äntligen få ett såvitt möjligt enhetligt system på detta område har alltså inte blivit tillgodosedd. Skälen för att kunna ingripa med lagreglerade disciplinära åtgärder på det kommunala området är minst lika starka som när det gäller den statliga sektorn. 185 Inkonsekvensen i förslaget visar sig t.ex. vid en granskning av det nyligen avgivna betänkandet om JO-ämbetet. Där sägs, att om riksdagen beslutar att det för huvuddelen av de kommunalanställda tjänstemännen skall ankomma på arbetsmarknadens parter att fritt bestämma om disciplinära påföljder, kan JO inte ges rätt att rubba det avtalsgrundade regelsystemet och föra arbetsgivarens beslut under domstols prövning. Om arbetsgivaren underlåter att ingripa med tillräcklig kraft mot en försumlig arbetstagare, måste man enligt JO-utredningens mening acceptera att JO inte kan reagera mot det på annat sätt än genom ett eget uttalande. I reservationen 1 av fru Kristensson och mig har vi framhållit vikten av att det allmänna har inflytande över disciplinfrågorna när det gäller såväl statsanställda som alla kommunalanställda. Så viktiga frågor, sedda ur såväl medborgarnas som tjänstemännens synvinkel, får inte överlämnas åt arbetsmarknadens parter att fritt avtala om. I reservationen 2 tas upp frågor i anslutning till domares och andra fullmaktshavares rättsliga ställning. Hittills har dessa kunnat skiljas från tjänsten endast av allmän domstol efter åtal. Bakgrunden till detta är att dessa författningshavare skall ha en sådan trygghet i sina anställningsförhållanden att de motsvarar högt ställda krav i fråga om självständighet och omutlighet mot obehöriga påtryckningar. Nu föreslås att även fullmaktshavarna skall kunna bli föremål för disciplinär påföljd och avskedande från tjänsten. Dessa frågor skall enligt förslaget prövas av en särskild nämnd på fem ledamöter med en domare som ordförande. Talan mot nämndens beslut skall i sista hand prövas av arbetsdomstolen. Vi har ansett oss kunna godta disciplinnämnden men vänder oss i reservationen 2 mot att arbetsdomstolen skall pröva dessa frågor. Arbetsdomstolen har tillskapats för att lösa tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare, och domstolens sammansättning är anpassad därefter. Ledamöterna är vidare förordnade på viss tid, vilket allt bidrar till att arbetsdomstolen inte bör pröva dessa disciplinmål. I reservationen yrkar fru Kristensson och jag därför att allmän domstol slutligt skall pröva fråga om avskedande av fullmaktshavare. Den närmare utformningen av forumreglerna kan ankomma på regeringen. I samma reservation har vi vidare anslutit oss till ämbetsansvarskommitténs förslag, enligt vilket det skall ankomma på arbetsgivaren och icke på arbetstagaren att väcka talan då fullmaktshavaren anmält missnöje med den särskilda nämndens beslut om avskedande. Väckes inte sådan talan inom angiven tid, bör beslutet förfalla. Att såsom nu är föreslaget i 53 § statstjänstemannalagen låta fullmaktshavaren väcka talan innebär en försämring av hans ställning, eftersom han f. n. endast kan avsättas av domstol i brottmål. Den föreslagna regeln strider mot huvudprincipen att såvitt möjligt undvika försämringar i befattningshavarens anställningsförhållanden. Jag vill till slut, fru talman, med några ord beröra reservationen 3. Den gäller rättegångskostnad i disciplinmål. Vid fråga om avskedande etc. som hittills avgjorts på administrativ Nr 94 väg eller i brottmål har arbetstagaren inte behövt ersätta arbetsgivarens Onsdagen den rättegångskostnad. Också i detta fall kan de föreslagna reglerna innebära 28 maj 1975 en försämring för arbetstagaren. I de fall då disciplinfrågor kan komma I under allmän domstols prövning kan det medföra att arbetstagaren enligt — Ansvar för funktioreglerna om rättegångskostnad i tvistemål kan bli skyldig att ersätta ar — närer i offentlig betsgivaren för dennes rättegångskostnad. verksamhet Även här anser vi att det är viktigt att arbetstagarens ställning inte försämras. Vi har därför hemställt om stadgande att arbetstagaren generellt sett inte skall vara skyldig ersätta arbetsgivarens kostnad i disciplinmålet. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till samtliga reservationer och i övrigt till vad utskottet hemställt.

Fru talman! Propositionen om ansvar för funktionärer i offentlig verksamhet har rönt ett mycket positivt gensvar under behandlingen i justitieutskottet. Till stor del kan det förklaras med att propositionen har föregåtts av ett grundligt utredningsarbete av ämbetsansvarskommittén, vilket har följts upp genom ett mycket omfattande remissförfarande. Genom detta nådde man kontakt med praktiskt taget alla berörda parter. Flertalet av remissinstanserna tillstyrkte eller lämnade i varje fall utan erinran de föreslagna principerna för ett nytt sanktionssystem för de anställda i offentlig tjänst.

Jag vill som belysning av det nu sagda endast erinra om 1965 års reform av de offentliga tjänstemännens rättsställning, som i princip ju anses vara av privaträttslig karaktär, och 1974 års lag om anställningsskydd. Det har alltså skett en utjämning vad gäller rättsställningen för anställda i offentlig resp. privat tjänst. Jag tror inte att jag nu behöver gå in på någon närmare redovisning av detta. Utförliga redogörelser för vad jag här har erinrat om finns i ämbetsansvarskommitténs betänkande, i propositionen och även i utskottets betänkande. En täckande redovisning har också undan för undan lämnats i de fackliga tidningarna. Jag vill dock rekommendera var och en att läsa lagrådets uttalande, som är intaget i propositionen.

I lagrådets protokoll finns många fler klara uttalanden som stöder propositionens grundtankar. Detta bör skapa trygghet vad gäller de föreslagna lagändringarnas anpassning till vårt rättssystem. Inom utskottet har vi kunnat enas om tillstyrkan av propositionen och avstyrkan av de fyra motioner som väckts i anledning av propositionen trots att en av motionerna hemställde om avslag på propositionen. Jag vill redan nu gärna inskjuta att jag inte har någon som helst erinran mot fru Lindquists redogörelse över hur det har varit tidigare.

För någon dag sedan kom f. ö. skatteutskottets betänkande i anledning av proposition 1975:87. Skatteutskottet delar — såvitt framgår av betänkandet — justitieutskottets ställningstagande. Det bör dock noteras, att om utskottets hemställan bifalles här i kväll, inträder redan nu ansvar för uppsåtligt felaktigt förfarande. Sådant ansvar finns inte i gällande lagstiftning. I motionen 2089 har herr Nyquist hemställt om särskilda föreskrifter och anvisningar för hur domstols straffmätning jämlikt 33 kap. 9 § brottsbalken på lämpligt sätt skall samordnas med arbetsgivarens bedömning av avskedandefrågan. Utskottet föreslår att motionen inte bör föranleda någon vidare åtgärd utöver vad utskottet anfört i sitt betänkande. Detta beror främst på de svårigheter med att utfärda anvisningar och föreskrifter som i detta liksom andra fall föreligger med hänsyn till domstolarnas självständighet i den dömande verksamheten. Sådana åtgärder torde ligga t.o.m. utom den kompetens som tillkommer utskottet. I sakfrågan är dock utskottet ganska ense med motionären och understryker detta i sitt betänkande. fru Lindquist hävdat att tillämpningsområdet borde vidgas till att omfatta — Nr 94 också anställda i kommunal tjänst. Fru Lindquist berörde den frågan Onsdagen den i sitt inlägg här för en stund sedan. Reservanterna ansluter sig emellertid 28 maj 1975 inte till kravet i motionen 2088 att en ny disciplinlagstiftning bordeom I fatta samtliga grupper som ämbetsansvarskommittéen åsyftat, såsom de = Ansvar för funktiopolitiskt valda förtroendemännen samt anställda och styrelseledamöter = närer i offentlig i samhällsägda företag. Reservanternas ståndpunkt är något oklar. I moti = verksamhet veringen talar de om att ett författningsreglerat disciplinansvar bör gälla alla anställda i kommunal tjänst, medan de i sin hemställan uttryckligen anger personkretsen vara kommunaltjänstemännen. Dessa utgör dock endast omkring en tredjedel av de kommunala arbetstagarna. En annan oklarhet råder i fråga om vilken art av disciplinlagstiftning som reservanterna vill ha. De synes anse att de lagbestämmelser som föreslås för statstjänstemännen på motsvarande sätt bör gälla de kommunalt anställda. Detta skulle innebära att lagstiftningen för de kommunala arbetstagarna i viktiga delar kunde bli dispositiv och endast gälla subsidiärt, dvs. om inte annat bestämts i avtal. Utskottets yttrande över motionen 2088 rörande disciplinansvar på det kommunala området bygger på vad departementschefen anfört i propositionen. Utskottet har i sakfrågan också anslutit sig till den ståndpunkt som herr Romson, Svenska kommunförbundet, med instämmande av herr von Feilitzen, SACO, herr Stig Gustafsson, TCO, och kommitté ledamoten, förre riksdagsmannen Daniel Wiklund intagit beträffande ett lagfäst disciplinansvar för de kommunalt anställda. De har ansett att det för ingen av dessa grupper finns något bärande skäl att införa en ny ordning med lagreglerat disciplinansvar. Denna ståndpunkt har ett stort antal remissinstanser anslutit sig till, bl.a. Kommunoch Landstingsförbunden och personalorganisationerna LO SACO. Sveriges kommunaltjänstemannaförbund och Svenska hälsooch sjukvårdens tjänstemannaförbund, som representerar den stora majoriteten av berörda kommunaltjänstemän, motsätter sig i sitt remissyttrande bestämt ett lagreglerat disciplinansvar för kommunala arbetstagare.

Denna ordning har allmänt sett fungerat tillfredsställande ur både allmän och enskild synpunkt och något behov att rättsligt eller faktiskt ändra det genom en ny övergripande lagstiftning finns inte. Samma system och en större rättssäkerhet — då arbetsgivarna är offentliga myndigheter — har gällt som för arbetstagare i privat tjänst oberoende av om reglerna ingår i kollektivavtal eller ej.

Lagstiftningskravet verkar därför som ett misstroende mot deras vilja och förmåga att även i fortsättningen sköta dessa frågor på ett tillfredsställande sätt även ur allmän samhällssynpunkt. I reservation 2 tar fru Kristensson och fru Lindquist upp frågan om talan mot disciplinbeslut. Vad gäller fullmaktshavarna anför reservanterna att de framlagda förslagen innebär en försvagning av de nuvarande garantierna för tjänstemännens fristående ställning. Reservanterna förordar därför att talan mot beslut om avskedande av fullmaktshavare alltid skall fullföljas till allmän domstol och att den särskilda fullföljdsregeln beträffande sådant beslut bör gälla. Fru Lindquist nämnde själv detta för en stund sedan. Det måste då genmälas att en av de ledande tankarna bakom den föreslagna reformen är att de disciplinära sanktionerna bör hållas avskilda från de straffrättsliga. Från sakliga utgångspunkter framstår det då som naturligast att arbetsdomstolen, som tillkommit för att handlägga tvister på arbetsmarknaden, blir fullföljdsinstans i mål om disciplinpåföljd och avskedande. Därigenom skapas garantier för att de i många hänseenden speciella omständigheter som är utmärkande för sådana mål blir tillbörligen beaktade. Reservanternas farhågor för att fullmaktshavarnas självständighet inte skulle skyddas genom en sådan ordning förefaller mig ogrundade. Lagrådet har inte heller haft något att erinra mot förslaget på denna punkt. Ännu mindre vägande anser jag reservanternas motivering för en särskild påföljdsregel beträffande fullmaktshavare vara. Jag kan inte finna annat än att hänsyn till såväl allmänna som enskilda intressen talar för att samtliga statstjänstemän behandlas lika i fullföljdshänseende. I reservationen 3, som är kopplad till reservationen 1, har reservanterna slutligen förordat en regel om att statstjänsteman inte skall vara skyldig att ersätta motparten dennes kostnader i disciplinmål, såvida inte tjänstemannen gjort sig skyldig till vårdslös processföring. En sådan regel skulle gå längre än gällande reglering av kostnadsansvaret i brottmål. Om en funktionär med ämbetsansvar fälls till straffrättsligt ansvar, skall han sålunda enligt huvudregeln i 31 kap. 1 § rättegångsbalken — liksom tilltalade i övrigt — förpliktigas att återgälda de kostnader för bevisning m.m. som utgått av allmänna medel. Några sakliga skäl för att nu skapa en förmånligare ställning i kostnadshänseende för denna grupp av be fattningshavare har inte, såvitt jag har kunnat uppfatta det, påvisats av Nr 94 reservanterna. Onsdagen den Jag vill här också erinra om vad som redan sagts i utskottets betänkande 28 maj 1975 om det motionsyrkande som ligger till grund för reservationen. Utskottet säger på s. 112 i betänkandet att ifrågavarande förslag skulle innebära = Ansvar för funktioatt i fråga om fördelning av rättegångskostnader i disciplinmål andra = närer i offentlig regler skulle gälla för statstjänstemän och ett förhållandevis litet antal verksamhet kommunaltjänstemän än för övriga anställda i offentlig tjänst. Ett bifall till reservationen skulle bryta mot tanken om ökad jämlikhet mellan anställda i offentlig tjänst. Herr talman! Med vad jag här anfört och i övrigt med hänvisning till utskottets betänkande ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på de till betänkandet fogade reservationerna.

Herr talman! Det är väl rätt förklarligt att både arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer bedömer de här frågorna om författningsreglerat disciplinansvar med utgångspunkt från de intressen som de har att tillvarata. Men vi i riksdagen skall ta hänsyn till vad som kan anses bäst för den enskilde medborgaren, och kommunala beslut måste anses lika ingripande för den enskilde som statliga beslut. Ofta är det kanske så att de kommunala besluten förefaller mer ingripande för den enskilde medborgaren än de statliga. Det uppfattas ofta som en tillfällighet om det är en statlig eller kommunal myndighet som har fattat ett beslut. Man kan vidare fråga sig om det är logiskt att alla anställda i statens tjänst skall vara underkastade författningsreglerat disciplinansvar, medan bara en minoritet av de kommunalanställda skall ha detta ansvar. Slutligen vill jag återkomma till det förhållandet att JO har uppsikt över alla kommunalanställda, medan han inte kan ingripa disciplinärt mot majoriteten av de kommunalanställda. Beträffande reservationen 2 skulle jag vilja säga att när man gör ingrepp i sådant som principen om domares och andra fullmaktshavares oavsättlighet skall man gå fram med stor varsamhet och göra så små ingrepp som möjligt. Det är väl alldeles klart att allmän domstol är den naturliga och bästa instansen när det gäller att bedöma sådana här frågor. Arbetsdomstolen har, som jag sade, tillkommit för att avgöra tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare, och det är det inte närmast fråga om i de här fallen. Vad beträffar rättegångskostnaderna har jag väl inte så mycket mer att tillägga, men det är väl alldeles klart att det är bättre för arbetstagaren med en regel som säger att arbetstagaren aldrig kan förpliktas att återgälda motpartens rättegångskostnader. Utskottet hänvisar på s. 112 till att dom 191 stolen kan förordna att vardera parten skall bära sin rättegångskostnad. Jag anser det inte vara tillräckligt.

Herr talman! Fru Lindquist återkom till frågan om personkretsen och frågade varför man skall skilja ut de tjänstemän som verkar på den kommunala sektorn. Jag vill då genmäla att vi tack vare den lagstiftning som skett rörande förhållandena på arbetsmarknaden har fått regler som redan nu tillämpas. Det systemet fungerar bra, och då finns det inte någon anledning att bryta sönder det och gå tillbaka till någonting som är att hänföra till en äldre rättsuppfattning. När det gäller reservationen 2 säger fru Lindquist att ett genomförande av propositionens förslag skulle skapa en viss osäkerhet för fullmaktshavarna.

På den punkten säger reservanterna att förslagen synes innebära ”en inte oväsentlig försvagning av de nuvarande garantierna”. Även om reservanternas uppfattning i det stycket framförs med en viss försiktighet, vill jag dock för min del ifrågasätta om det finns reella skäl för ett dylikt påstående. När de nuvarande reglerna för att skydda fullmaktshavarna mot ett godtyckligt skiljande från ett ämbete skapades, var samhället helt annorlunda. Det fanns då inga starka arbetstagarorganisationer som t.ex. SACO, och det fanns inte heller någon lag om förhandlingsrätt för tjänstemännen. Allt det där finns nu, och vi lever i en annan tid med stark insyn och kontroll från de anställdas organisationers sida i trygghetsoch andra anställningsfrågor. Därtill kommer också den allmänna insyn som sker från pressens sida och naturligtvis också från JO. Därför kan inte jag förstå att de föreliggande förslagen skulle innebära någon försvagning av fullmaktshavarnas ställning och några risker ur rättssäkerhetssynpunkt.

Herr talman! Egentligen vore det frestande att närmare utveckla några synpunkter på den föreslagna nyordningens ändamål och därvid också granska de metoder som kommer till användning för att anpassa det föreslagna systemet för ämbetsansvar till den privata arbetsmarknadens regler — till övervägande del från en författningsreglering till en avtalsreglering. Jag har emellertid funnit att förslaget på det hela taget innebär ett smidigt och rationellt system för tillgodoseende av rimliga skyddsoch rättssäkerhetskrav för såväl den enskilt berörde befattningshavaren som den breda allmänheten. Och i de fall jag varit tveksam — det har i stort sett gällt de frågor som tidigare berörts av fru Lindquist — har utskottets skrivning undanröjt några frågetecken och i varje fall i allt väsentligt Nr 94 fört åt sidan vissa principiella betänkligheter som jag har hyst. Endast Onsdagen den på en punkt — då det gäller den fråga om motverkande av dubbelbe 28 maj 1975 straffning som jag aktualiserat i motionen 2089 — har jag fortfarande SRA rie vissa erinringar att göra, utan att jag dock slutligen reserverat mig. Ansvar för funktio Jag har alltså accepterat att merparten av kommunaltjänstemännen närer i offentlig även framdeles får sina ansvarsfrågor avtalsmässigt reglerade. Till den verksamhet del systemet hitintills tillämpats har det, som samtliga berörda personalorganisationer vidimerat, fungerat tillfredsställande. Det kommunala nämndoch förtroendemannasystemet ger garantier för allmänhetens insyn och en noggrann övervakning av tjänstemännens verksamhet. Det näraliggande politiska ansvaret främjar en fortlöpande kontroll från förtroendemännens sida. Jag har också funnit det inte bara rimligt utan också nödvändigt att alla tjänstemän behandlas lika i processuellt hänseende, det må gälla frågan om fullföljd av talan mot disciplinbeslut eller frågan om rättegångskostnaderna i disciplinmål. Jag menar också att arbetsdomstolen bör kunna anpassa sina arbetsformer till att avse en verksamhet, som inte bara har förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i centrum utan som också tar hänsyn till de allmänna skyddssynpunkterna. Då det emellertid gäller dubbelbestraffningens problem — dvs. det förhållandet att en tjänsteman som har begått brott kan drabbas både av en påföljd utdömd av domstol och av disciplinär åtgärd beslutad av arbetsgivaren, t.ex. avskedande — kan jag inte frigöra mig från känslan av att vi lämnar fältet väl öppet för ett handlande alltför mycket från fall till fall. Jag antar att vi alla är överens om att man om möjligt bör undvika alla typer av dubbelbestraffning. Det borde i de flesta fall kunna räcka med att man drar in en legitimation, ett körkort, avskedar, etc. som en påföljd för begånget anknytande brott. Eller tvärtom — ett av domstol utdömt straff borde i de flesta fall kunna konsumera andra typer av ingripanden, vidtagna av administrativa myndigheter eller arbetsgivare. Denna allmänna inställning präglar i och för sig det föreslagna systemet. Brottsbalken 33:9 föreslås få den lydelsen att vid bestämmande av straff för brott av arbetstagare skall hänsyn tas till avskedande eller annan följd av brottet som är medgiven enligt arbetsavtalet eller enligt författning som gäller för anställningsförhållandet. Vidare kan böter eller disciplinstraff som eljest skulle ha ådömts helt efterges. Man kan alltså tänka sig en ren påföljdseftergift. Så långt är allt gott och väl. Detsamma gäller den föreslagna bestämmelsen i statstjänstemannalagen, som man kan räkna med kommer att avtalsvägen tillämpas analogt för alla tjänstemän, att arbetsgivarens beslut om avskedande på grund av brott, sedan åtgärd vidtagits för åtal, ej får träffas förrän ansvarsfrågan slutligen prövats av allmän domstol. Men här ligger också väl synliga de praktiska svårigheterna, innebärande ett oavvisligt kriminaloch personalpolitiskt krav på noggrann sam 193 ordning av beslutade och tänkta åtgärder. Det är inte alltid säkert att en arbetsgivare fullföljer ett förhandsbesked om avskedanden under förutsättning av fällande dom. Tillkommande omständigheter kan innebära att avskedandet ersätts med t.ex. en omplacering inom företaget — en omständighet som måhända skulle ha påverkat domstolen i dess val av påföljd, om den känt till dispositionen. De allmänna skyddssynpunkterna kan med andra ord komma på mellanhand. Det kan väl inte heller uteslutas att arbetsgivaren efter en fällande dom vidtar en mer drastisk åtgärd än man i förstone hade tänkt sig. Det kan å ena sidan alltså vara svårt för arbetsgivaren att bedöma avskedandefrågan innan brottmålet blivit slutligen avgjort, medan å andra sidan straffmätningen kan vålla den allmänna domstolen svårigheter så länge frågan om arbetstagarens avskedande är svävande. Föredragande departementschefen hyser inga farhågor för komplikationer som inte kan förekommas genom det samråd och den samordning som, så att säga, ligger i sakens natur. Jag har i min motion nr 2089 uttalat att jag inte delar den optimistiska syn som han uttrycker, såvida inte vissa garantier på lämpligt sätt kan ges för ett smidigt mer institutionellt samordningssystem. Jag menar helt enkelt att man allt framgent efter redaktionell anpassning borde behålla den nuvarande författningen om inhämtande av yttrande i brottmål.

— Det kan ju ha skett. Ehuru det nu inte är klart uttryckt i propositionen har jag inte kunnat finna annat än att 1964 års kungörelse upphävs genom bifall till propositionen. Det står ingenstans. Inte heller ämbetsansvarskommitténs förslag om arbetsgivares skyldighet att yttra sig ingår i det nya systemet. Enligt departementschefen är det inte nödvändigt att uttryckligen ålägga domstol skyldighet att inhämta yttrande från arbetsgivaren i avskedandefrågan innan brottmålet avgörs. Domstol är, säger föredragande statsrådet, enligt allmänna processuella principer skyldig att självmant verka för att omständigheter som kan vara till förmån för den tilltalade blir utredda. Det låter sig ju sägas. Men det uttalandet är ingen självklar garanti för att så kommer att ske. Dessutom är det inte bara den tilltalades intressen domstolen har att beakta utan även det allmänna skyddsintresset. Jag menar att det inte hade skadat att ha kvar skyldigheten att alltid infordra yttrande från arbetsgivaren. Emellertid har jag nöjt mig med utskottets positiva skrivning: ”Lämpligheten av en undantagslös skyldighet för domstolarna att inhämta yttrande — —— bör emellertid noga Nr 94 övervägas.” och att utvecklingen bör ”följas med uppmärksamhet så Onsdagen den att om behov därav visar sig föreligga erforderliga åtgärder blir vidtagna”. 28 maj 1975 I sammanhanget bör en missuppfattning klaras upp. Den invändningen EA TRE NEAR har gjorts mot mitt förslag om författningsreglering i samordningsfrågan Ansvar för funktioatt man måhända den vägen skulle kunna träda domstolarnas självstän — närer i offentlig dighet för när. Utskottsbetänkandet har också passusen: ”Domstolarnas verksamhet självständighet i den dömande verksamheten bör också beaktas i sammanhanget.” Herr Larfors gjorde också en hänvisning till det uttalandet i sitt inlägg. Självfallet har något sådant inte föresvävat mig, utan endast en prolongering av gällande ordning, som — såvitt jag vet — inte uppfattats som någon som helst otillbörlig inblandning i domstolarnas dömande verksamhet. Slutligen endast några ord om en anknytande fråga, som på ett intressant sätt berörs i ett remissyttrande från hovrätten för Nedre Norrland. Hovrätten pekar på de praktiska svårigheter som jag berört och anger två tänkbara lösningar. Den ena innebär att domstolen efter ett inledande skede av huvudförhandlingen får ta ståndpunkt i själva sakfrågan, med andra ord avge en sakerförklaring, och först därefter inhämta yttrande av arbetsgivaren. Den andra lösningen, som enligt hovrätten är för omständlig — och det är den —, skulle innebära att en domstol skulle kunna ta upp påföljdsfrågan ånyo om arbetsgivarens åtgärd ej anses till fyllest. Jag har själv stor sympati för det första alternativet, som innebär ett etappsystem av anglosaxiskt mönster: Först ett ställningstagande i skuldfrågan. Därefter, endast om man funnit den tilltalade skyldig, tas påföljdsfrågan upp. På det sättet blandar man inte ihop skuldoch påföljdsfrågan. Tidigare brott eller något slags vård får alltså inte påverka bedömningen av skuldfrågan. En onödig behandling av skuldfrågan undviks i de fall vederbörande inte fälls för det brott han åtalats för. Men denna ordning är ju i varje fall f. n. främmande för det svenska rättssystemet och kan inte införas för endast en typ av mål. Jag tror dock att etappsystemet kommer att vinna terräng i takt med kraven på ökad rättssäkerhet och ett mera samordnat kriminaloch socialpolitiskt påföljdssystem. Med dessa påpekanden, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.